Herr talman! Motiveringen till proposition 74 är att vi behöver fastare mark att stå på när det gäller kommunernas ansvar för och hjälp åt de handikappade. De nu föreslagna ändringarna av socialhjälpslagens 1 och 6 §§ bör kunna accepteras som en framkomlig väg i detta avseende. Men nog har det hela en prägel av provisorium över sig. På flera ställen i utskottsutlåtandet markeras det att man ser fram mot den dag då vi på allvar får ta itu med frågan om en gemensam vårdlagstiftning. Den utredning som nu arbetar med denna fråga skall givetvis syssla även med den problematik som proposition 44 vill lösa. Departementschefen har inte velat gå djupare in i frågorna om kompetens och ansvarsfördelning olika myndigheter emellan. Han hyser i stället förhoppningar att allt skall bli bra tack vare god vilja och starkt ansvarsmedvetande hos kommunerna. Dessutom tänker han ge socialstyrelsen order att utarbeta anvisningar och vara på allt sätt hjälpsam. Fattas bara annat för resten! Jag har, herr talman, i utskottet med anledning av min motion hävdat att det hade varit av värde för huvudmännen om lagtexten blivit mer distinkt utformad och klarare avgränsad i frågor om kompetens. Jag avser då såväl kompetensen gentemot landsting och stat som kompetensen kommunala nämnder emellan i handläggningen just av omvårdnadsfrågorna. Jag har också framhållit vikten av att man inte genom denna ändrade lag reser svårigheter för de kommuner som redan skapat vettiga organisatoriska former för den personliga omvårdnadens olika områden. Herr talman! Utskottet har tagit upp dessa frågor i sin skrivning, och jag vill därför inskränka mig till att liksom departementschefen vara förhoppningsfull. Mitt hopp står då främst till att socialstyrelsen i sina anvisningar måtte klargöra de frågeställningar jag aktualiserat. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 38.

Herr talman!

Motiven har ständigt varit desamma, nämligen rent sociala skäl. Senast denna fråga behandlades var under förra året då Kungl. Maj:t i proposition nr 144 föreslog ändring av ensittarlagens 1 § på så sätt att inlösningsmöjlighet för nyttjanderättshavare skulle föreligga om han på marken hade bostad uppförd den 1 januari 1928. Enligt den tidigare bestämmelsen var tidpunkten den 1 januari 1919. I ett motionspar väckt i anledning av propositionen yrkades på att tidpunkten skulle framflyttas till den 1 januari 1948. Enligt tredje lagutskottets utlåtande nr 57 år 1967 skulle en framflyttning av tiden från den 1 januari 1919 till den 1 januari 1928 innebära att ytterligare ungefär 2 000 nyttjanderättshavare skulle få inlösningsmöjlighet till sina fastigheter. Men obestridligen har även efter år 1928 många husägare träffat avtal med jordägare om upplåtelse av mark, och dessa husägare kan med nuvarande lagstiftning inte åberopa rätt att såsom nytltjanderättshavare inlösa den mark på vilken de har sina bostäder uppförda. I sitt utlåtande år 1967 angav utskottet framför allt två skäl varför man inte ville framflytta nyttjanderättshavarens lösningsrätt till den 1 januari 1948. Som ett första skäl angavs att det är ett mycket ringa antal personer som skulle bli berörda därest man flyttade uppsägningsrätten fram till år 1948. Det skulle innebära att mellan år 1928 och år 1948 en mycket liten del haft mark under dessa betingelser. Det andra skälet som anges i utlåtandet är att man har aviserat att det skulle bli vissa ändringar i arrendela gen. Nu kan jag inte förstå vad arrendelagen och den s.k. ensittarlagen har med varandra att göra i de fallen. I lagrådsremissen, som avgavs i anledning av proposition 144, säger också departementschefen följande: »Även om den föreslagna reformen av arrendelagstiftningen innebär en betydande förbättring av bostadsarrendatorernas rättsställning i förhållande till vad som f.n. gäller, kan det knappast göras gällande alt skälen för en utvidgad rätt till inlösen vid äldre nyttjanderätter därigenom bortfaller helt. Det är först genom rätten till inlösen som nyttjanderättshavarna får ett fullständigt skydd mot att behöva lämna det hem de skapat åt sig. Även bortsett från trygghetssynpunkten måste det framstå som betydelsefullt för de berörda arrendatorerna att kunna bli ägare till den mark där deras bostadshus ligger och sålunda göra sig helt oberoende av jordägaren. På grund av vad sålunda anförts finner jag i likhet med kommittén övervägande skäl tala för att den i 1 8 ensittarlagen angivna tidpunkten den 1 januari 1919 flyttas fram.» Riksdagen beslöt att framflytta tidpunkten till 1928. I föregående ärende, som vi behandlade för bara några minuter sedan, har vi antagit vissa ändringar i arrendelagstiftningen. Men jag kan inte finna att de här berörda arrendatorerna har någon som helst inlösningsmöjlighet tack vare dessa ändringar. Fortfarande sitter de med sina hus på ofri grund. Jag tycker inte att det är skäligt med hänsyn till att dem bör lämnas samma rättsskydd som dem som hade sin mark före 1928. Som jag tidigare nämnt har i anledning av detta ärende avlämnats en motion i andra kammaren, och det finns även en reservation till utskottsutlåtandet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation. Jag anser att ett bifall därtill ger den enda möjligheten för dessa markägare att få sin rättsställning bekräftad.

Herr talman! Som herr Helge Karlsson nämnde har den fråga som behandlas i detta utskottsutlåtande ett visst samband med näst föregående ärende så till vida som det lagförslag vi nyss antagit är avsett att bl.a. råda bot på de olägenheter som motionärerna i nu förevarande ärende har påtalat, även om lösningen sker efter olika linjer.

Den s.k. ensittarlagen kom till 1918 och avsåg att lösa ett på den tiden mycket påtagligt bostadssocialt problem, nämligen att säkra bostäderna för det stora antal personer som bodde i hus uppförda på ofri grund. Under vissa villkor tillerkändes dem rätt att lösa in den mark som huset var byggt på. Den reformen var avsedd som en engångsoperation. Den gällde bara hus som var uppförda redan 1918, och det har inte varit meningen att man efter hand skulle flytta fram denna tidpunkt. Yrkanden i sådan riktning har vid flera tillfällen framställts men behandlats mycket restriktivt. Skälet härtill är framför allt att fastighetsägarna med säkerhet skulle bli ovilliga att upplåta mark med nyttjanderätt för bebyggelse, om de riskerar att innehavaren senare får rätt att lösa in marken. På det sättet skulle också fastighetsbildningar lätt uppstå som inte uppfyller de intentioner vilka eljest tillgodoses vid samhällelig planering. Några mindre avsteg från denna restriktivitet har emellertid gjorts. Tidpunkten framflyttades först till 1919 — det skedde år 1925 — och efter en utredning beslöt riksdagen så sent som i fjol att tidpunkten skulle framflyttas till den 1 januari 1928. Den tidpunkten sammanfaller med den nu gällande jorddelningslagens ikraftträdande. Samtidigt beslöts emellertid att lagen efter en viss Övergångstid skulle helt upphöra att gälla, och man hänvisade till att avsikten var att på andra vägar stärka bostadsarrendatorernas ställning, och det har ju skett genom det nyss fattade beslutet. I förarbetena till 1967 års ändring av ensittarlagen uttalades stor tveksamhet mot en framflyttning av tidpunkten över huvud taget. Flera röster höjdes mot en sådan ändring och bara någon enstaka remissinstans talade för en längre framflyttning än den som sedan beslöts av riksdagen. De nu aktuella motionsyrkandena framfördes även i fjol. I detta ärende förelåg, av vilket skäl vet jag inte riktigt, en för nuvarande förhållanden ovanligt skarp skillnad mellan kamrarna. Lagutskottet förordade i detta fall propositionen med reservation av endast en ledamot, och första kammaren biföll utan votering detta yrkande. I andra kammaren segrade emellertid motionen, men efter sammanjämkning beslöt riksdagen slutligen i enlighet med propositionsförslaget. Även nu är skillnaden mellan kamrarnas ståndpunkter i denna fråga påtaglig. Någon motion har inte väckts i första kammaren, och inte heller har någon av utskottsledamöterna från denna kammare reserverat sig. Som utskottet har påpekat är skälen mot motionsförslaget ännu starkare nu än i fjol, eftersom lagstiftningen till skydd för bostadsarrendatorernas ställning nu kan anses genomförd. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Denna fråga har, som herr Helge Karlsson här har redogjort för, behandlats i kammaren förra året i samband med propositionen i ämnet. Jag vill bara som suppleant i utskottet säga att jag finner det beklagligt att de beaktansvärda synpunkter som här framförts varken i fjol eller i år kunnat samla någon reservant från vår kammare. Herr Alexandersons invändning om arrendelagen som finns inskriven i utskottets utlåtande finner jag i likhet med herr Karlsson vara mindre bärande. Denna lagstiftning har precis samma verkan för de arrendatorer som fick hjälp i och med riksdagens beslut i fjol och som hade bostad före år 1928, och då kan man kanske knappast förstå, varför det skulle bli någon skillnad för dem som nu berörs i årets motion. Jag vill med dessa ord bara söka fästa kammarens uppmärksamhet på att detta är en fråga som förtjänat betydligt mer intresse från första kammarens sida än som skett då ärendet behandlades vid förra årets riksdag. Jag biträder herr Karlssons yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! I anledning av herr Karlssons senaste anförande vill jag säga att jag inte tror att någon vid fjolårets behandling av denna fråga hade någon tanke på att ändringarna i arrendelagstiftningen skulle leda till någon inlösningsrätt. Det väsentliga är att vederbörande får behålla sin rätt till den bostad han har. De verkligt svåra olägenheter som man tidigare åberopat och som det finns allt skäl att ingripa emot består i att när vederbörande blir uppsagd får han inte längre ha kvar sin stuga på den mark det är fråga om, utan han blir tvungen att riva eller flytta den. Dessa olägenheter har undanröjts genom den nya arrendelagstiftningen. passas till vegetationsperioden så att undervisningen på bästa sätt tillgodosåges.

Herr talman! I utskottsutlåtandet behandlas tre frågor angående undervisningstidens längd. Man föreslår införande av femdagarsvecka, lektionstimmar på 40 minuter och ett skolår om 40 veckor. Beträffande den sistnämnda frågan finns en reservation med förslag att skolåret skall vara 39 veckor. Jag har anslutit mig till denna reservation. Det är egentligen svårt för mig att göra detta, eftersom många remissinstanser uttalar sig för det ena eller det andra av dessa alternativ. Svenska skoläkarföreningen uttalar sig t.ex. särskilt starkt för ett skolår på 40 veckor. Jag har ändå ansett mig kunna gå med på reservationens uppfattning om lämpligheten av ett skolår på 39 veckor, framför allt av tre skäl. För det första har ett stort antal av remissinstanserna förordat det kortare skolåret, 22 remissinstanser som avgivit yttrande till departementet föreslår detta, medan 25 förordar ett skolår på 40 veckor. Bland de remissinstanser som förordar ett skolår på 39 veckor finns Målsmännens riksförbund, vilket jag alldeles särskilt har beaktat. Av de yttranden som avgivits till skolöverstyrelsen förordar 58 ett skolår på 40 veckor, medan 79 yttranden rekommenderar det kortare skolåret. En hel del av eleverna i skolan skall ju praktisera under sommaren, och anmärkningsvärt nog förordas: 39 veckors skolår i ett stort antal av arbetsmarknadens remissvar. Jag kan nämna att LO, SACO och TCO rekommenderar det. I sådana här frågor har det många gånger varit så att experterna har haft mest sinne för barnen och familjerna, medan arbetsmarknadens företrädare har haft en annan syn. Jag har ändå kunnat ansluta mig till arbetsmarknadsparternas syn i detta sammanhang därför att framför allt, som jag nämnde, Målsmännens riksförbund har anslutit sig till den. En annan sak som gjort att jag har kunnat ansluta mig till förslaget om 39 veckors skolår är av helt personligt slag. Jag minns från min egen skoltid hur kolossalt stort värde man satte på det långa sommarlovet. :På den tiden hade vi inte femdagarsvecka med tvådagarsledighet. Vi hade t.o.m. läxor över helgerna. Femdagarsveckan med tvådagarsledighet innebär såvitt jag kan förstå möjlighet för eleverna att vila en del under själva skolåret, men jag tror att det fortfarande är av stort värde att ha ett långt sommarlov. Det tredje skälet till att jag anser mig kunna följa förslaget om 39 veckors skolår är den försöksverksamhet som varit i gång på olika håll och efter vad man har erfarit inte har kunnat påvisa att det blivit sämre resultat därmed. Av dessa skäl har jag ansett mig kunna följa reservationens förslag och ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Efter en tioårig försöksverksamhet med femdagarsvecka i skolan och ett grundligt utredningsarbete skall riksdagen i dag ta ställning till proposition nr 64, vilken så gott som helt överensstämmer med skolarbetstidsutredningens förslag. Att propositionen i den här frågan skulle få den utformning den fått var knappast svårt att förutse för den som tagit del av remissinstansernas yttranden, ty de har i stort sett tillstyrkt utredningens förslag. På en punkt har meningarna dock varit starkt delade, och det gäller arbetsårets längd. I det avseendet föreligger det också en reservation i utskottsutlåtandet, som herr Kaijser just har talat om. För min del har jag i den här avvägningsfrågan funnit de starkaste skälen tala för 40-veckorsalternativet. Skolarbetet är i dag så krävande att det är nödvändigt att eleverna, utöver de fria lördagarna, får ett antal längre studieuppehåll under läsårets gång för rekreation, samvaro med familjen eller för tillfälle till mer sammanhängande fördjupningsstudier för eleverna på de högre skolstadierna. De önskemålen är lättare att tillgodose med 40-veckorsalternativet, som rymmer tre lovdagar och två idrottsdagar mer än 39-veckorsalternativet. Vidare torde det gå lättare att banta yrkesskolornas arbetsår från 42 veckor till 40 än till 39 veckor. Med anledning av en av de motioner som jag varit med om att avge i denna fråga har utskottet uttalat som sin mening att man har all anledning att med största uppmärksamhet iaktta de skolhygieniska effekterna av femdagarsveckan. Enligt min uppfattning går det även ur den synpunkten bättre att undvika negativa effekter av den komprimerade arbetsveckan med 40-veckorsalternativet som möjliggör att läsåret mer lättas upp med andningshål i form av flera lovoch friluftsdagar. Jag förmodar att utskottets talesman senare kommer att utveckla de här synpunkterna mer ingående, men jag har ändå mycket kortfattat velat redovisa min ståndpunkt i denna fråga. Vad beträffar det avsnitt i utskottsutlåtandet som behandlar den grundläggande tidsenheten för lektionerna inom undervisningsväsendet har jag avgivit en blank reservation, och jag skall, herr talman, i någon mån motivera varför jag gjort det. Propositionen gör på den här punkten ett avsteg från utredningsförslaget.

Departementschefen menar att samordningen av yrkesskolornas lektionstid får anstå till prövningen av förslaget från yrkesutbildningsberedningen. Vi har tyvärr fått bevittna hur yrkesskolan under den skolreformernas tid vi upplevt ständigt och jämt släpat efter på ett synnerligen olyckligt sätt, och här är alltså ett nytt exempel på det. En mångfald skäl talar för att yrkesskolan får samma lektionslängd som skolväsendet i Övrigt. Låt mig exemplifiera några. Principiellt har det vid skilda tillfällen från olika håll deklarerats att yrkesskolan skall integreras i en organisatoriskt sammanhållen gymnasieskola. Med den målsättningen kan det inte vara rimligt att yrkesskolans elever i fråga om lektionstidens längd skall skiljas ut från kamraterna i skolsystemet i övrigt. Ett sådant förhållande kommer att framstå såsom ytterligt svårförståeligt för yrkesskoleleverna och kommer inte att verka utjämnande i värderingen av de tre gymnasiala skolformerna. Ur praktisk synpunkt är det naturligtvis oerhört fördelaktigt att ha samma lektionsmodul för alla skolformer inom skolsystemet. Det underlättar framför allt sambruk av lärare och lo kaler, och besvärande väntetider för elever och lärare går lättare att parera. Vidare kan det ifrågasättas om inte yrkesskolelevernas arbetsdagar blir alltför betungande när en arbetsvecka omfattande upp till 40 lektioner, varav en hel del med 60 minuters längd, skall pressas in på fem dagar. I det avseendet har visserligen propositionen pekat på möjligheten att göra begränsningar av veckotimantalet. Utskottet säger sig i och för sig dela dessa synpunkter men menar med hänsyn till att en avkortning av ifrågavarande lektioner till 40 minuter kommer att medföra djupgående ingrepp i läroplanerna — vilket tydligen inte utredningen menat — att riksdagen inte nu kan besluta om enhetlig lektionslängd. Jag har haft viss förståelse för att en del justeringar av yrkesskolans läroplaner kan behövas och har därför inte fört fram något säryrkande, men jag har, herr talman, med det anförda velat understryka angelägenheten av att vi får samma lektionslängd i hela skolsystemet och att förslag härom framlägges snarast möjligt. Det vore olyckligt om yrkesskolan skulle få vänta en bit in på 1970-talet på den reformen. Min förhoppning är därför att det skall gå att klara denna fråga under den utmätta övergångstiden, dvs. fram till den 1 juli 1970.

Herr talman! Jag skall lugna kammaren med att jag inte kommer att följa herr Wirténs eventuella förhoppning om att längre utveckla denna fråga. Jag behöver inte göra det därför att herr Wirtén själv i sitt anförande har anslutit sig till utskottsmajoritetens yttrande beträffande 40 skolveckor. Det råder i stort sett enighet härom. Remissinstanserna har visserligen varit delade. Herr Kaijser har påpekat — det vill jag gärna understryka — att bland de instanser som har förordat 39 veckor finns intresseorganisationer på arbetsmarkna den. Bland dem som förordar 40 veckor märker man — det vill jag understryka — skolöverstyrelsen, universitetskanslersämbetet, de förutvarande socialoch medicinalstyrelserna, Stadsförbundet, Landstingsförbundet och, som herr Kaijser mycket riktigt påpekade, även Svenska skolläkarföreningen. Bakom förslaget om femdagarsvecka har legat det förhållandet att undervisning och utbildning anses böra anpassas till och samordnas med förändringarna i samhället. Vad som är väsentligt när det har gällt att ta ställning till detta är vad som betonats i propositionen, nämligen att man vid bestämmande av skolans arbetstider måste ta hänsyn till elevernas bästa, deras hälsoutveckling, omvårdnad osv. Utskottet har för sin del funnit sig kunna ansluta sig till vad propositionen anfört i detta avseende. Jag skall inte gå in på frågan om antalet minuter per lektion; utskottet har ju här uttalat att det har förståelse för den uppfattningen att lektionstiden bör vara lika lång i en yrkesskola som i andra skolor. Som utskottet också anför kan det bli fråga om och blir väl också fråga om djupgående ingrepp i läroplanerna, om man skall reducera lektionstiden från 60 till 40 minuter. I propositionen nämnes att när man nu gör en Översyn av yrkesberedningens utlåtande kommer den här frågan att bli föremål för prövning. Detta vill jag gärna understryka. Herr talman! Med detta korta anförande hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till statsutskottets ärade talesman vill jag som motionär bara i korthet erinra om att enighet har rått inom skolarbetstidsutredningen beträffande femdagarsveckan, samordnat läsår, lektionstidens längd, arbetsdagens utformning och det totala antalet schemalagda lektioner och arbetsdagar. Men i fråga om läs årets längd finns skilda meningar. Tre ledamöter föreslår med instämmande av fyra experter ett 39 veckors läsår efter mönster av den bedrivna försöksverksamheten, medan tre ledamöter föreslår ett 40 veckor långt läsår. Det kanske återigen kan betonas att det är de stora organisationerna på arbetsmarknaden som genom sina representanter i skolarbetstidsutredningen anslutit sig till förslaget om 39 veckors läsår. Ställningstagandet var betingat av arbetsmarknadsmässiga och familjesociala skäl. Utredningens undersökningar har visat att standarden på skolundervisningen blir. densamma vid såväl 39 som 40 veckors läsår. Utskottets ställningstagande innebär att till priset av en veckas förlängning. av läsåret till 40 veckor erhålles fem lovoch friluftsdagar utöver dem i motionärernas och reservanternas förslag. I försöksverksamheten har 39 veckors läsår tillämpats, och i ett särskilt yttrande av till utredningen knutna experter framhålles bl.a. att i samband med försöksverksamheten har det bedrivits pedagogiska, psykologiska, skolhygieniska och sociologiska undersökningar och att resultaten av dessa icke har givit stöd för en förlängning av läsåret till 40 veckor. Beträffande semesterspridningen och läsårets längd har det också från experthåll framhållits att varje förlängning av läsåret kommer att medföra att ett ökat antal föräldrar kommer att få sin semester förlagd till tid då barnen går i skolan. Där kan man naturligtvis också anlägga en del samhällsekonomiska synpunkter. Ja, herr talman, det skulle kunna finnas en hel del att tillägga, men tiden lider och herr Kaijser redogjorde ju för remissvaren till. skolöverstyrelsen. Jag skulle möjligen kunna komplettera med remissvaren till utbildningsdepartementet. Dessa svar visade också enligt uppgift mycket delade uppfattningar med 25 remissvar för 40 veckor och 22 för 39 veckor. Med det sagda ber jag att få ansluta mig till den reservation i vilken yrkas bifall till 39 veckors läsår.

Herr talman! Jag vill först bara konstatera att denna mycket stora reform för skolans del har kunnat beslutas i stor enighet. Med anledning av reservanternas påpekanden vill jag här stryka under att huvudmotivet för departementschefen när han har stannat för de 40 veckorna är pedagogiska och framför allt medicinska synpunkter. Jag vill nämna att Svenska skolläkarföreningen i sitt remissyttrande har ifrågasatt om det inte vore lämpligt att förlänga läsåret till 41 veckor. Så stor vikt fäster föreningen vid detta att det har varit avgörande för departementschefen i hans val mellan 39 veckor och 40 veckor. Vad sedan gäller yrkesskolan, herr Wirtén, kan vi väl konstatera att förslaget på denna punkt i propositionen innebär ett väsentligt närmande mellan yrkesskolan och skolan i övrigt, eftersom vi nu får 40 veckor även i yrkesskolan, som ju f. n. har 42. Det herr Wirtén talar om är det tillstånd som vi hoppas kunna åstadkomma i den helt integrerade gymnasiala skolan eller mellanskolan, men det är en senare fråga.

Herr talman! Jag skulle kunna avstå från att yttra mig i de allra flesta detaljfrågor här. Jag kan instämma med herr Wirtén och andra som här har uttalat sig om skolårets längd, alltså de 39 respektive 40 veckorna. Vi anser från vårt håll att förslaget om 40 veckors läsår är det riktiga, och vi har stött detta förslag.

Jag har, så här i elfte timmen kan jag säga, kommit underfund med att det blir rätt ansträngande arbetsdagar för yrkesskolans folk. Det har i vissa praktiska sammanhang inneburit en skolarbetsdag, som börjar klockan 7.10 på morgonen och slutar först klockan 18 på eftermiddagen. Det är naturligtvis väldigt svårt att acceptera detta, inte minst med tanke på dem som måste fara lång skolväg. Jag vill dock framhålla att anledningen till att vi inte reserverat oss är, som herr Wirtén sade, att vi tills vidare accepterar den skrivning som utskottet har. Utskottet pekar på möjligheterna för yrkesskolan att göra mindre begränsningar i veckotimtalet och därmed åstadkomma en lättnad i elevernas arbetsbörda. Jag tror att en förändring av läroplanen måste till här för att man så småningom skall kunna få rimliga arbetstider. Jag tycker att vi bör försöka ordna detta så snart som möjligt. Detta problem måste alltså uppmärksammas och tas upp till lösning så snart ske kan. Om inte förr så när yrkesutbildningspropositionen kommer hoppas vi väl att det skall finnas en möjlighet att rätta till detta till en bättre tingens ordning. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Jag kunde kanske avstått sedan statsrådet yttrat sig, men eftersom jag begärt ordet för replik vill jag i alla fall säga till fröken Stenberg, att vi nog har fäst mer avseende vid vad. exempelvis skolöverstyrelsen och Svenska skolläkarföreningen sagt. Vi tycker att de yttrandena väger tyngre än vad arbetsmarknadens parter anfört; för dem gäller det ju att tillgodose behovet av arbetskraft. Vad de först nämnda remissinstanserna betonat är ju att man måste ta hänsyn till elevens hälsa och möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. Detta har varit det väsentliga för oss och givetvis också även för departementschefen.

Herr talman! I föreliggande utlåtande behandlas vidareutbildningen av sjuksköterskor. För tre år sedan fattade vi beslut om den nya grundutbildningen. Bortsett från möjligen en eller ett par skolor som börjåde-med.den nya utbildningen i förväg har grundutbildningen ännu inte. kommit så långt att några elever färdigutbildats. Det innebär att vi inte har fått tillfälle att pröva värdet av denna nya utbildningsform, som är väsentligt annorlunda än den tidigare utbildningsformen. Det beror framför allt på att det lärlingssystem som man kan säga utgjorde en betydande del i det förra systemet numera har slopats. I fråga om den vidareutbildning som det här gäller har i stort sett enighet rått. Det är bara i en fråga som det har varit olika uppfattningar, nämligen när det gäller barnmorskeutbildningen, utbildningen i obstetrik och gynekologi. I den frågan har det varit en diskussion om hur lång utbildningen skall vara. Den har ju under tidernas lopp förkortats men den är ändå längre än inom de andra linjerna. För att komma till rätta med detta problem har skolöverstyrelsen föreslagit att vikariat på tjänst vid sjukhus skall få förekomma under fyra veckor. Denna vikariafstjänst under fyra veckor skulle delas upp med två veckor på gynekologisk avdelning och två veckor på obstetrisk avdelning. Den skulle sålunda bli ganska sönderhackad. Detta har från många håll kritiserats. Jag vill framhålla att departementschefen har varit mycket tveksam beéeträffande den föreslagna ånordningen. Han säger att vikariatstjänstgöringen är en diskutabel lösning av de problem som sammanhänger med utbildningen på den avsedda linjen. Han fortsätter: »Förslaget bör emellertid få läggas till grund för försöksverksamhet.

Utskottet har också en skrivning som skärper kravet på denna utbildning. Man har ansett att vikariatet måste vara förenat med en ordentlig handledning för att det skall bli någon utbildning under vikariatstiden. Utskottet skriver: »Utskottet vill också kraftigt understryka vikten av.att man på allt sätt söker tillgodose elevernas behov av handledning under denna tjänstgöring. Detta uppnår man bäst om vikariatstjänstgöringen i den utsträckning det är möjligt förläggs till utbildningsanstalternas sjukhus eller annat sjukhus med personal som har väl dokumenterad lämplighet för handledaruppgiften.» Jag har Jäst detta så att det är ett önskemål från utskottets sida, inte ett absolut krav. Jag tycker att det skall vara ett absolut krav att det blir en verklig undervisning och en verklig handledning. Det är detta som är den vid utlåtandet fogade reservationens önskemål. Det finns flera olika skäl för denna inställning: Ansvaret för förlossningsvård, inklusive förvård och eftervård, ligger i stor utsträckning på barnmorskan. Hon har också ansvar för mödravård — förebyggande mödravård och även eftervård i samband med en för-' lossning. En stor del av förlossningarna sker fortfarande vid odelade lasarett där läkarna icke har någon specialutbildning i obstetrik och gynekologi. Deras utbildning är kortare än vad den var tidigare. Förr var den fyra månader, nu är den tre månader, Sannolikt kommer den enligt nästa studieordning att bli bara två månader. Det: betyder att de läkare som kommer till de odelade lasaretten, där en stor del av förlossningarna fortfarande äger rum, har en lägre utbildning än tidigare i detta ämne. På barnmorskorna faller därför ett Det finns .många specialavdelningar, av vilka en del inte är så stora och bara har en specialutbildad läkare. Underläkarna vid dessa avdelningar har ofta inte så omfattande utbildning inom specialiteten. Det är ofta en enda specialutbildad: läkare, som ju inte alltid kan stå till tjänst. Det innebär-att barnmorskan även på sådana avdelningar ensam och självständigt får ta ställning till allvarliga problem. Visserligen är grundutbildningen för sjuksköterskorna något förlängd, men i stället för två månaders utbildning i obstetrik har de i princip en månad. Det innebär att sjuksköterskorna, som skall fortsätta sin utbildning till att bli barnmorskor och får specialutbildning i obstetrik och gynekologi kommer att ha. en mindre: grundutbildning än de tidigare hade när: de började denna specialutbildning. Jag kommer att beröra ytterligare. en punkt :i detta sammanhang. Om dessa elever vikarierar på en tjänst, har de ett: ansvar "för att sköta den tjänsten. Man kan då fråga sig: Vem bär ansvaret för det hela, när en som icke har behörighet som. barnmorska vikarierar på tjänsten 'och' som visserligen skall kunna räkna med att få en viss handledning men som ändå inte med säkerhet kan räkna på detta? Jag tycker att denna ansvarsfråga är ett av de moment som det i detta sammanhang inte har ägnats någon tanke åt. Enligt vår mening bör denna utbild-' ning under: fyra veckor anordnas som en verklig utbildning. Under denna tid bör en verklig handledning av eleverna kunna komma till stånd, och enligt vad som under hand kunnat inhämtas finns det praktiska möjligheter att ordna ut-' bildning under ifrågavarande fyra veckor på barnmorskeläroanstalterna och vissa kvinnokliniker med väldokumenterad erfarenhet av. barnmorskeutbildning och för denna utbildning väl sko lad personal. Enligt min mening är det utan tvivel viktigt att ordna denna tjänstgöring icke som en vikariatstjänstgöring utan som en formell och riktig utbildning under noggrann handledning. Jag tänker som sagt inte minst på ansvarsfrågan, som jag inte har sett omtalad i detta sammanhang. Jag vill erinra om att flera remissinstanser har tillstyrkt detta förslag. Jag tycker att remissinstansernas yttranden = blivit ganska kortfattat refererade i propositionen. Svenska barnmorskeförbundet har i sitt yttrande anfört: »Beträffande den föreslagna vikariatstjänstgöringen under 4 veckor finner Barnmorskeförbundet det vara en oavvislig fördel att eleven får fullgöra hela sin utbildningstid vid undervisningsanstalten. Läraren får härigenom tillfälle att på ändamålsenligt sätt handleda elevens praktiska arbete. Det framstår för Barnmorskeförbundet som otänkbart att en obetydlig besparing av studiemedel skulle vara den omedelbara anledningen till anordningen i fråga om vikariatstjänstgöringen under = barnmorskeutbildningen. Självfallet bör eleven under hela sin studietid åtnjuta studiemedel.» Det betyder alltså att förbundet anser alt det inte bör vara fråga om ett vikariat utan om en studietid. Samma sak säger Sveriges sjuksköterskeelevers förbund, som anser att vikariatsperioden inte kan betraktas som utbildningstid och därför bör ersättas av normal utbildning på samma typ av avdelningar.

När det gäller sådana saker som barnmorskeutbildning känner jag mig alltid mycket allvarlig till sinnes.

Det är ett fysiologiskt skeende som skall ledas där, ett fysiologiskt skeende där olyckliga komplikationer kan göra att två människors liv står på spel. För mig har det alltid varit en angelägen sak att försöka att ordna det på allra bästa sätt, och jag tror att vikariatstiden är ett felaktigt sätt att ordna denna sak på. Det bör i stället anordnas en undervisning så att man kan garantera att eleverna får en handledning under tiden.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
Herr talman! Låt mig först konstatera att utskottet i allt väsentligt är enigt i denna viktiga fråga om vidareutbildningen av sjuksköterskor. På den punkt som herr Kaijser här tagit upp var den ursprungliga utredningen, sjuksköterskeutredningen, redan på sin tid delad i sin uppfattning. Den hade en naturlig strävan att göra utbildningstiden så likartad som möjligt för olika kategorier, och här kom man inte riktigt överens.

Den tjänstgöring som är inlagd kommer enligt dåvarande medicinalstyrelsen att äga rum i sådana former att den kommer att vara en väl integrerad del av utbildningen i övrigt. Styrelsen förutsätter nämligen att de förordnade placeras av utbildningsanstalten i samråd med det sjukhus där vikariatet skall göras. Vidare förutses att det ankommer på den ledande barnmorskan att instruera och övervaka arbetet bland dessa unga människor. Enligt styrelsen är det naturligt att de unga, erfarna kollegerna handleder de yngre och ansvarar för de mer komplicerade fallen. Vi har verkligen lagt ned ett ordentligt arbete på att få fram ett förslag som vi anser vara till fyllest. Men, har jag sagt i departementschefsanförandet, skulle det visa sig att det trots allt inte uppfyller alla krav, får vi ompröva frågan. Därför föreslås att man skall göra denna anordning på försök.

Herr talman! Jag vill bara säga att försöken att åstadkomma en lika lång och likartad utbildning har inte lyckats på andra håll heller. Det är olika ansvar som ställs. Men på barnmorskorna ställs ett ovanligt stort ansvar i jämförelse med andra, ty de har att handleda förlossningsvården under en tid, då när som helst allvarliga komplikationer kan inträda och där händelseförloppet kan vara mycket snabbt. Det krävs därför att man är väl orienterad och har god utbildning. Jag frapperas emellertid av att det är skolöverstyrelsen som har hand om de här frågorna. Jag har alltid varit en smula skeptisk emot skolöverstyrelsen när det gäller diskusssioner om medicinska problem. Det är lätt att tala om sådana vid skrivbordet. Men det är en helt annan sak att klara av dem vid sjuksängen, det försäkrar jag. Vidare har de barnmorskor som skall vara handledare ofta semester under sommaren, Då kan det bli så att en vi karie får vara handledare för en annan vikarie. Det är inte alls säkert att detta kan bli ett lyckat arrangemang. Jag är därför inte säker på att man med utskottets utformning av beslutet kan garantera att eleverna får den handledning som behövs.

Herr talman! Den aktuella frågan har ju behandlats mycket ingående här, och jag skall därför bara med några korta ord beröra den. Jag vet att timmen är sen och vill inte gärna att ledamöterna i kammaren skall behöva stanna kvar längre än nödvändigt. Med anledning av herr Kaijsers yttrande vill jag bara säga, att reservanternas skrivning måhända är något hårdare än utskottets skrivning. Den verkliga skillnaden är dock mycket liten. Jag är ju själv motionär i den fråga som givit upphov till diskussionen, men jag anser att det under alla förhållanden är mera korrekt att hålla sig till den uppgjorda kompromissen. Skillnaden blir faktiskt inte så stor. För eleverna blir det den skillnaden, att de erhåller lön som vikarier i stället för att under denna tid få studielön. Deras ekonommiska ställning blir alltså inte sämre. Jag är mycket glad över utskottets skrivning. Barnmorskeskolorna har enligt min övertygelse faktiskt möjligheter till ett individuellt urval av elever till vikariaten på de utbildningsanstalter, som är nämnda i utskottets skrivning och på de — om jag får kalla dem så — satellitsjukhus där den aktuella för söksverksamheten också kan bedrivas. När vikariaten förläggs till utbildningsanstalter eller kliniker med tillgång till en: väldokumenterad handledning har skolans ledning också möjlighet att ge speciell handledning till den elev, som inte fått tillräcklig erfarenhet av oregelbundna förlossningar, som kanske är omogen och något osjälvständig och därför behöver speciell uppsikt. Där har man också erfarenheter av klinisk barnmorskeutbildning och känner till inte enbart eleverna, utan också verksamheten vid de vårdavdelningar på kliniken där eleverna skall fullgöra sin vikariattjänst. I egenskap av motionär är jag glad över utskottets skrivning och vill därför yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det var bara en liten detalj som jag är litet orolig för. Hur blir det med ansvarsfrågan om det händer någonting? Vikarien, som alltså är självständig, blir väl ansvarig för om det händer någonting på grund av att det inte har skötts riktigt. Eleven kan ju ändå aldrig bli ansvarig för det. Jag kan förstå om sjuksköterskeelevförbundet är tveksamt på denna punkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansminister Sträng för svaret på min interpellation. Jag medger gärna att min tacksamhet skulle ha varit större om svaret på endera av mina tvenne frågor varit jakande. Visserligen säger finansministern i sitt svar att hela frågan om beskattningen av skogsinkomster för närvarande utreds av skogsskattekommittén och att det spörsmål jag aktualiserat får prövas i samband med kommitté förslaget. Detta noterar jag med tillfredsställelse. Går riksdagsbeslutet i anledning av detta kommittéförslag i positiv riktning, så är det självfallet av värde för de områden som berörs av kommande = flottledsnedläggelser. Jag tror nämligen att nedläggningstrenden kommer att fortsätta, i vart fall norrut, och beröra allt flera flodsystem. Men för de fastigheter som berörs av de i interpellationsdebatten omnämnda flodsystemen — Ljusnans, Ljungans och Indalsälvens — är det nödvändigt med ett snabbare beslut än vad som kan bli följden av skogsskattekommitténs förslag. Även om denna kommitté blir färdig att avge sitt förslag till nya beskattningsregler före detta års utgång, så föreställer jag mig att i bästa fall beslut i riksdagen skall kunna fattas först under höstsessionen 1969. I Ljungans flodsystem pågår sista flottning innevarande år, i Indalsälvens övre del likaså. För den nedre delen blir 1969 sista flottningssäsong. De skogsägare inom dessa regioner som på grund av terrängförhållanden o. d. inte har något annat transportalterna tiv än flottning och som därför tvingas göra onormalt stora uttag för att utnyttja detta enda transportalternativ, flottleden, får således ingen chans till ökad avsättning på skogskonto, om inte det eventuella riksdagsbeslutet ges retroaktiv verkan.

Givetvis skulle även i dessa fall som förutsättning för tillämpning av de utvidgade bestämmelserna gälla att den skedde under betryggande kontroll genom intyg från vederbörande skogsvårdsstyrelse.

Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att finansministern vill ta sitt ställningstagande i detta spörsmål under omprövning.

Herr talman! Fröken Mattson har frågat mig om några nya erfarenheter har gjort det möjligt att inom den nuvarande medborgarskapslagens ram avhjälpa de olägenheter som är förenade med automatiska medborgarskap. I anslutning härtill har hon också frågat om regeringen har för avsikt att i Nordiska rådet, Europarådet eller FN söka befrämja en enhetligare internationell lagstiftning i syfte att på ett bättre sätt än f. n. ta till vara barns rättmätiga intressen i medborgarrättsligt avseende. Jag har uppfattat interpellationen så att den syftar på de olägenheter som kan bli följden av att här i landet födda barn i vissa fall inte förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen, trots att en av föräldrarna är svensk. Så är fallet med barn i äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man, om barnet vid födelsen förvärvar faderns medborgarskap. Barn utom äktenskap till utländsk kvinna och svensk man blir inte heller svensk medborgare vid födelsen. I sistnämnda fall blir barnet dock automatiskt svensk medborgare, om föräldrarna ingår äktenskap med varandra. Vill man inom ramen för nuvarande medborgarskapslagstiftning komma till rätta med de olägenheter som ifrågavarande barn kan ha av att inte vara svenska medborgare, kan man i princip gå fram på två olika vägar. Den ena är att så långt som möjligt tillförsäkra dem samma ställning i socialt och ekonomiskt avseende som = tillkommer svenska barn. Denna väg har anlitats i betydande utsträckning under senare år. I fråga om tillgång till undervisning och utbildning är utlänningar sålunda i allt väsentligt likställda med svenska medborgare. Rätten till hälsooch sjukvård gäller oberoende av medborgarskap. Utlänningar har också i övrigt i stor utsträckning rätt till sociala förmåner vid vistelse i Sverige. Den andra metoden att lösa problemen är att genom en generös naturalisationspraxis bevilja barnen svenskt medborgarskap efter födelsen. Även denna möjlighet har begagnats. Vanligast är att barnet upptas till svensk medborgare tillsammans med utländsk fader eller moder. Utländsk man som är gift med svensk kvinna brukar numera naturaliseras redan efter omkring fem års hemvist i Sverige, om han uppfyller villkoren i fråga om vandel och försörjningsförmåga och äktenskapet haft viss varaktighet. är mannen medborgare i annat nordiskt land kan han naturaliseras efter ännu kortare tid. Självständig naturalisation av barn under 18 år efter ansökan av vårdnadshavare förekommer också. är vårdnadshavarna två, krävs i överensstämmelse med föräldrabalkens regler att ansökan görs av båda. Emellertid har Sverige liksom flertalet andra västerländska länder som princip att försöka undvika dubbla eller flerfaidiga medborgarskap, eftersom dessa kan medföra allvarliga olägenheter för den enskilde, bl.a. skyldighet att fullgöra militärtjänst i två eller flera länder. Med hänsyn härtill är vi som regel mindre benägna att bevilja naturalisation, om barnet inte förlorar sitt tidigare medborgarskap genom att upptas till svensk medborgare. I många länders medborgarskapslagstiftning saknas bestämmelser om förlust av medborgarskap, när landets medborgare får medborgarskap i annat land. Jag kan emellertid meddela, att regeringen inom kort kommer att föreslå riksdagen att godkänna en inom Europarådet upprättad konvention, som syftar just till att begränsa förekomsten av flerfaldiga medborgarskap. En av grundsatserna i den konventionen är att en person som efter egen ansökan blir medborgare i en stat skall förlora sitt tidigare medborgarskap. Det är min förhoppning att konventionen skall vinna en så ailmän anslutning, att det i framtiden blir möjligt för oss att använda naturalisationsinstitutet i betydligt större utsträckning än f. n. och utländsk man upplöses och modern får vårdnaden om makarnas barn, naturaliseras barnet när modern begär det. Inom justitiedepartementet har gjorts vissa undersökningar av förutsättningarna för en liberaliserad praxis vid naturalisation även av barn i bestående äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man. Detta arbete har resulterat i att vi i samförstånd med de övriga nordiska länderna nu naturaliserar barn i äktenskap mellan svensk kvinna och man från annat nordiskt land, så snart föräldrarna ansöker därom. Samma praxis tillämpas beträffande österrikiska barn. Det har också visat sig möjligt att på ett smidigt sätt få medverkan från myndigheter i andra länder, t.ex. Västtyskland, i de fall det behövs för att undvika dubbelt medborgarskap vid självständig naturalisation av barn. Jag vill också framhålla att medborgarskapslagarna i åtskilliga av de länder, varifrån invandrare söker sig till Sverige, inte obetingat föreskriver förvärv av faderns medborgarskap för utomlands fött barn, då modern har främmande medborgarskap. Av denna typ är lagstiftningen i t.ex. Bulgarien, Jugoslavien, Rumänien, Sovjetunionen och Tjeckoslovakien. Barn i äktenskap mellan svensk kvinna och man från något av dessa länder torde därför, enligt vår medborgarskapslag, bli svensk medborgare vid födelsen om denna äger rum här i landet. Även om man i princip bör sträva efter att förhindra dubbla medborgarskap kan det i vissa fall komma i fråga att naturalisera barn på vårdnadshavares önskan, även om det skulle medföra dubbelt medborgarskap för barnet. Jag tänker då framför allt på barn i sådana äktenskap där fadern är att anse som politisk flykting och därför i realiteten inte åtnjuter sitt hemlands beskydd. Om det i det enskilda fallet föreligger ett särskilt behov av att barnet upptas till svensk medborgare, bör man också i andra fall kunna göra avsteg från principen. Sådant behov kan t.ex. anses föreligga för att ge barnet möjlighet att få sådana sociala förmåner som nu är förbehållna svenska medborgare. Samtidigt med förslag att godkänna en svensk anslutning till Europarådskonventionen om begränsning av fall av flerfaldigt medborgarskap avser regeringen att föreslå riksdagen att godkänna en inom FN utarbetad 'konvention om begränsning av statslöshet. Propositionen kommer också att innehålla förslag om lättnader för medborgare i annat nordiskt land att förvärva svenskt medborgarskap. Det är f. n. inte aktuellt från regeringens sida att ta initiativ till ytterligare internationella överenskommelser på medborgarrättens område.

Herr talman! Jag ber att få tacka chefen för justitiedepartementet för svaret på min interpellation. Medborgarskapsfrågorna är självfallet av mycket intrikat och komplicerad natur, och det är väl därför nästan nödvändigt att en hel del olägenheter är förenade med all formell reglering av individernas rättsförhållanden. Vi har på senare år haft frågan om vår medborgarskapslagstiftning under en mycket livlig debatt då det gäller svenskt medborgarskap för barn. Frågan har aktualiserats genom att allt flera utländska medborgare har invandrat till Sverige och att äktenskap mellan utlänningar och svenskar till följd av detta har blivit fler och fler. Att jag har väckt denna interpellation beror bl.a. på att vi vid föregående års riksdag hade en mycket livlig debatt om medborgarskap för barn enligt den nuvarande lagstiftningen. Jag har funnit det värdefullt att få veta om det finns några nyheter att rapportera på området och om den mycket liberala praxis som hitintills har tillämpats har kunnat föras ett steg vidare. Jag är glad över att från statsrådet Kling ha fått denna redogörelse, som enligt min uppfattning visar att det inom den nuvarande medborgarskapslagstiftningens ram och med det nordiska samarbete som är nödvändigt för hithörande avsnitt har blivit lättare än tidigare att tillämpa en mera liberal praxis. Jag noterar med glädje beskedet att man i princip kan gå fram på två vägar inom den nuvarande medborgarskapslagstiftningens ram. Jag lägger särskilt vikt vid att statsrådet har understrukit att man så långt möjligt bör tillförsäkra barn, som inte får svenskt medborgarskap i och med födseln, samma ställning i socialt och ekonomiskt avseende som svenska barn har. Jag vill emellertid mycket starkt trycka på betydelsen av att vi undersöker huruvida inte också en del av de sociala förmåner, som nu inte tillförsäkras ifrågavarande barn, i fortsättningen kan tillkomma dem. Jag syftar särskilt på barnpensioner och vårdnadsbidrag. Det sägs i sva ret att man — måhända speciellt med tanke på de nu nämnda sociala förmånerna — kan naturalisera barn till po litiska flyktingar. Jag tror emellertid att det ur jämlikhetsoch rättvisesynpunkt är oerhört värdefullt om man så snart som möjligt kan se till att alla barn tillförsäkras exakt samma förmåner, vare sig de är svenska medborgare eller inte.

Det är också värdefullt att vi får tillfälle att godkänna en inom FN utarbetad konvention om begränsning av statslöshet. Jag har ett par följdfrågor att göra. Den ena är om statsrådet skulle kunna försäkra mig och kammaren att man, sedan första lagutskottet behandlade detta ärende för ungefär ett år sedan, i nordiskt samarbete och vid överläggningar inom departementet har kommit fram till vissa nya liberala regler som man direkt kan peka på. Den andra följdfrågan hör måhända inte hemma inom denna interpellations ram, men den är direkt föranledd av det meddelande som vi nu fått om att vi mycket snart kommer att få tillfälle att godkänna den konvention om begränsning av statslöshet som utarbetats inom FN. Diskussionen hittills har ju, måhända felaktigt, rört sig om barn som är födda i Sverige av föräldrar, av vilka en är svensk. Det har emellertid påpekats att det finns en mycket olycklig lucka i lagen, som drabbar barn födda utomlands med statslös far och svensk mor. Sådana barn blir statslösa. Kommer den nämnda FN-konventionen om begränsning av statslöshet att medverka till att dessa barn får större möjligheter att få ett medborgarskap än tidigare? Jag anser att den frågan är oerhört viktig. Dessa barns förhållanden får man inte glömma bort i den diskussion som nu pågår. Med detta ber jag att få tacka statsrådet Kling för hans interpellationssvar.
Herr talman! I fråga om naturalisationspraxis har praktiskt taget alla de detaljer som jag har tagit upp i interpellationssvaret kommit till efter det att frågan diskuterades här i kammaren i fjol. Ett undantag har naturligtvis varit lagstiftningen i östblocksstaterna, men den har ju så nyligen ändrats just i denna riktning, att det blivit möjligt att från centrala folkbokföringsbyrån skicka ut meddelande till vederbörande att barnen i sådana fall bör bokföras såsom svenska. Om FN-konventionen kommer att även inverka för det av fröken Mattson valda exemplet med barnet som fötts utomlands med statslös far, vågar jag på rak arm inte uttala mig om. Men så snart föräldrarna kommer till Sverige blir barnet enligt den praxis vi nu har naturaliserat.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det positiva svaret. Det ger enligt min åsikt en avsevärt bättre bild av förberedelserna för en svensk insats i Vietnam än den som kom fram under interpellationsdebatten i andra kammaren den 3 maj. Anledningen till min interpellation var utrikesministerns anförande den 1 maj. Det hölls på olika platser men finns inte tillgängligt i manuskript. Tidningsreferaten tydde dock på att den planerade hjälpen hade fått en viss slagsida. Det vore enligt min åsikt mycket beklagligt, om endast en del av det svenska folket skulle ges tillfälle att medverka i en insats för Vietnams återuppbyggnad den dag landet äntligen får fred. Om jag har förstått svaret rätt delar utrikesministern emellertid åsikten att så många som möjligt skall beredas tillfälle att medverka i återuppbyggnadsarbetet. Förmodligen är Röda korset den organisation som bäst ägnar sig åt att planlägga de humanitära insatserna, fastän jag givetvis utgår från att man också vill utnyttja Vietnamkommitténs kontakter, särskilt med Nordvietnam och FNL, liksom fredsorganisationernas och ungdomsorganisationernas intresse för frågorna. Jag utgår också såsom självklart från att hjälpen skall planeras i samråd med representanter för Vietnams folk. Under interpellationsdebatten i andra kammaren antyddes att hjälpen först och främst borde lämnas Nordvietnam. Där vill jag göra den reservationen att hjälpen skall lämnas där den bäst behövs. Så tolkar jag också det svar som jag har fått i dag. Det är den enda prioritering som bör få ske. Av debatten i andra kammaren framgick inte klart hur arbetet fördelas mellan den svenska arbetsgruppen och den nordiska. Detta är nu klarlagt, och jag vill gärna uttrycka min glädje över det samarbete som pågår. Det kanske kan tillåtas mig att påpeka att jag i utrikes debatten den 21 mars var inne på dessa tankegångar. Den gången gavs dock inte något besked om det samarbete som pågick. I andra kammaren framhölls under debatten den 3 maj att det skulle vara önskvärt att Sverige tog ett initiativ till en internationell återuppbyggnadsplan inom FN:s ram. I så fall bör det initiativet gälla återuppbyggnadsarbetet på längre sikt, där den nordiska gruppen förmodligen gemensamt med den svenska kan åtaga sig vissa speciella uppgifter inom en vidare ram. Men såsom här redan har sagts tror jag att den humanitära insatsen skall ske via Röda kors-ligan, som i sin tur ju samarbetar med FN.

Särskilt gäller detta om vi säger, som utrikesministern gjorde i radio den 3 maj, att vårt land kan bli ett föredöme för andra intresserade länder. Skall man från svenskt och nordiskt håll våga aspirera på en sådan roll måste det ju krävas en stor insats med största möjliga bredd. Om inte förr så hoppas jag att utrikesministern vill ge den bredden när experterna har banat vägen för det fortsatta arbetet.

Herr talman! Jag anhåller att i all korthet få yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 45 fogade reservationen. Vi anser att en uttagningsprocent av 9,3 bör vara till fyllest under de år som beslutet skall omfatta. I reservationen föreslår vi att lagförslaget skall innebära att procentsatsen skall fastställas till 9,5 för vart och ett av åren 1970— 1974. Det finns flera skäl som talar för det av oss framlagda förslaget. Inte förrän år 1990 behövs ett så stort belopp som det här skulle bli fråga om för att pensionsutgifterna helt och hållet skall täckas. I nuvarande läge bör inte heller näringslivet belastas med högre avgifter än vad som är absolut nödvändigt. Vi anser att det inte är någon glädje med att samla på pengar i sådan mängd om man inte samtidigt vidtar åtgärder för att bevara penningvärdet. Pengarna rinner så att säga bort mellan fingrarna. Det finns ett par saker, som vi både har behandlat och fattat beslut om under senare tid, som tyder på att regeringen inte har för avsikt att i den grad som skulle vara motiverad försvara penningvärdet.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

Herr talman! Till andra lagutskottets utlåtande nr 45 har antecknats ett särskilt yttrande. Vi som står bakom detta särskilda yttrande har inte kunnat följa de synpunkter som har anförts i reservationen. Vi anser att det är åtskilliga hänsyn som måste tas vid bedömandet av avgiftsuttaget för ATP under de närmaste åren. Frågan om avgiftens storlek skall dels vägas mot en tryggad åldersförsörjning inom den allmänna pensionsförsäkringen, dels måste också hänsyn tas till näringslivets möjligheter att bära kostnaderna. Riksförsäkringsverket har redovisat olika alternativ för avgiftsuttaget. De två högsta alternativen, om jag får använda det uttrycket, har avvisats av remissinstanserna. Det är intressant att se att Landsorganisationen i sitt yttrande har funnit det angeläget och nödvändigt att företagen ges möjligheter att bära sin del av kostnaderna. Detta har gjort att Landsorganisationen kunnat förorda alternativ C. Det finns, förutom LO, flera organisationer som har stannat för samma synpunkter. RLF, jordbrukets fackliga organisation, förordar visserligen i första hand ett lägre avgiftsuttag men förklarar att därest det är nödvändigt så är RLF berett att ansluta sig till ett högre avgiftsuttag, och man förordar då alternativ C i andra hand. Om man skall tillstyrka alternativ C vill man dock ha en prövning av hur detta alternativ verkar ur samhällsekonomisk synpunkt med hänsyn till den fondering som sker. Man vill också ha en utredning av allmänna pensionsfondens inverkan på näringslivet och fondförvaltningens framtida utformning. Dessa synpunkter har vi anfört i vårt särskilda yttrande. Avslutningsvis vill jag, herr talman, säga att när det gäller frågan om avgiftsuttagets storlek måste man dels se till att man tryggar försäkringstagarnas intresse, det vill säga att man får en tillräcklig fondbildning för framtiden, dels se till att näringslivet kan bära dessa avgifter. Det är också angeläget ur försäkringstagarnas intressen att de pengar som avsättes i pensionsfonderna inte urholkas genom en försämring av penningvärdet, såsom har skett under de senaste åren. Här har vi ett exempel på behovet av att söka få stabilitet i vår ekonomi. Herr talman! Med dessa synpunkter är jag beredd att ansluta mig till andra lagutskottets utlåtande på denna punkt. De synpunkter som vi anfört i det särskilda yttrandet återfinns även i bankoutskottets utlåtande nr 45. Jag kan alltså, herr talman, ge min anslutning till andra lagutskottets yrkande på nu förevarande punkt.
Herr talman! Den fråga som behandlas i bankoutskottets utlåtande nr 45 är väl känd för kammarens ledamöter, varför jag kan fatta mig kort. Riksdagens hemställan från år 1963 rörande utredning om tilläggspensionssystemets samhällsekonomiska verkningar, fondbildningens inverkan på näringslivet, fondförvaltningens framtida utformning etc. har även sedan utredningen om de finansiella långtidsperspektiven framlagts fortfarande aktualitet och är berättigad. Som framgår av utskottsutlåtandet är både majoriteten och reservanterna överens om att allmänna pensionsfondens förvaltning m.m. behöver utredas. Vad som skiljer är att reservanterna önskar en parlamentarisk utredning, medan utskottsmajoriteten, om jag tolkar den rätt, nöjer sig med en utredning inom finansdepartementet. Det finns, som jag ser det, i detta såväl som i många andra sammanhang starka skäl för att sätta stopp för de ökade tendenserna att utredningar i olika frågor endast sker på departementsnivå. Frågor av den dignitet som vi nu diskuterar måste få den allsidiga utredning som endast en parlamentarisk utredning kan ge. Jag anser det därför mycket väl motiverat att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om en skyndsam utredning angående ATP-systemets samhällsekonomiska verkningar, allmänna pensionsfondens inverkan på näringslivet och fondförvaltningarnas framtida utformning. Herr talman! Ett yrkande om bifall till reservation 1 vid bankoutskottets utlåtande nr 45 kommer jag att ställa senare.

Herr talman! Jag kommer också att uppehålla mig vid bankoutskottets utlåtande nr 45. Som kammarens ledamöter har sett av utskottsutlåtandet finns här två reservationer, nr 1 och nr 2. Beträffande reservation 1 kan jag inskränka mig till att efter herr Mattssons anförande helt kort yrka bifall till densamma. Vad beträffar reservation 2, en högerreservation, så gäller denna motiveringen i utskottsutlåtandet för avslag på motionerna I: 266 och II:335, ett högermotionspar. Utskottsmajoriteten anför att de i motionen framförda Önskemålen om förändring av formerna för AP-fonderna genom decentralisering av dessas förvaltning måhända till en del kan komma att beaktas vid den utredning som ställts i utsikt och som utskottet hänvisar till i sin skrivning. Enligt vår mening synes det självklart att de riktlinjer för fondförvaltningen som anges i motionerna inte bara till en del utan över huvud taget bör höra till det som den ifrågasatta utredningen bör ta upp till prövning. Med detta kommer jag att yrka bifall till reservationen 2 vid bankoutskottets utlåtande nr 45.
Herr talman! Jag skall tala för andra lagutskottets utlåtande, som utmynnar i en tillstyrkan av Kungl. Maj:ts proposition nr 93. Jag tror inte att förslaget på något sätt är utformat så att det åstadkommer några svårigheter för företagen, utöver det som helt naturligt alltid följer med kostnadshöjande åtgärder. Avvägningen av förslaget är i själva verket mycket moderat. Resonemanget om att det egentligen inte behövs något ytterligare uttag av avgifter utöver vad som redan är beslutat, alltså 9,5 procents uttag från och med 1969, är i och för sig riktigt. Men systemet för avgiftsuttaget är ju upplagt inte bara med hänsyn till att det skall täcka kostnaderna för utgående pensioner, utan också räcka till för att det under en tid framåt skall kunna bildas avsevärda fonder i avsikt att kostnaderna i framtiden skall bli lägre. Resonemanget i motionerna föres framför allt efter de linjerna att företagen i nuvarande konjunkturläge inte bör belastas utöver vad som är absolut nödvändigt. Det resonemanget är ju inte helt entydigt. Det är ju ett faktum att de avgifter som företagarna betalar in till allmänna pensionsfonden är kostnader som gäller den anställda personalen. Om vi här över huvud taget inte skulle ta ut några avgifter för allmänna pensionsfonden eller lägre sådana avgifter än vad vi nu uttar skulle företagen där få en marginal som arbetsmarknadsparterna då får diskutera när de skall träffa nya avtal i höst. Stannar man vid det lägre uttaget, som högerreservanterna föreslår, så betyder det väl att det finns ytterligare utrymme för löneförbättringar att diskutera i höstens avtalsrörelse. Det är knappast troligt att arbetsmarknadsparterna på arbetarsidan i varje fall — nöjer sig med att bara konstatera att det blir en mindre belastning på företagen. De skulle då alldeles säkert räkna med att det fanns en större marginal att förhandla om. Alla var väl redan från början överens om att företagarna inte kunde betala avgifter av den storlek det här är fråga om utan att detta tog en del av det utrymme som fanns att förhandla om. Följaktligen var avgifterna till ATP en kostnad för företagarna som var liktydig med löneutbetalning, fastän pengarna fonderades för pensionsändamål. Med hänsyn till att förslaget inte sträcker sig längre än till en halv procents ökning under första året och till en kvarts procent under de därpå följande fyra åren, tror jag inte att det är något som man bör hesitera inför. Resonemanget rörande kostnadsutvecklingen och pensionsfondens tillväxt utgår ju helt ifrån att pensionsförmånernas nuvarande utformning skulle vara bestående under en längre tid framåt. Jag tror att det finns anledning att räkna med att även den allmänna pensioneringen i vad den gäller tilläggspensioneringen kan behöva reformeras inom en framtid som för närvarande inte närmare kan fastställas. Det finns yrkanden om en lägre pensionsålder som väl så småningom kan komma att diskuteras mera allvarligt än hittills. Dessutom är det troligt att den utfästelse som ligger i pensionsförmåner i form av en pensionsnivå på omkring 65 procent inte kommer att bli en realitet med den utveckling som äger rum beträffande penningvärdet. De 15 bästa åren som ligger till grund för pensionsberäkningen kommer sannolikt inte att ge ett sådant utslag utom möjligen för dem som har de lägsta inkomsterna, där folkpensionen betyder mera. För dem som har högre inkomster kommer säkerligen procenttalet för pensionsnivån icke att uppnås. Jag tror att man kan konstatera det i den över enskommelse som träffats mellan tjänstemännen och Arbetsgivareföreningen om en särskild tilläggspensionering, nämligen ITP, vilken skall utgöra en garanti att man i varje fall närmar sig den pensionsnivå som man har utgått ifrån skulle vara acceptabel. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till andra lagutskottets förslag i ärendet.

Herr talman! Tyvärr råkade jag inte höra debatten från början. Jag ber därför om överseende om jag på något sätt skulle upprepa en del av vad andra sagt. Men jag känner ett behov att föra ett visst resonemang kring detta pensionsuttag. Det som är mest förvånande i det hela är att departementschefen i sin proposition inte på något sätt berör de samhällsekonomiska aspekterna. Jag tycker att man får en känsla av att man resonerat utifrån den utgångspunkten att tål du det så tål du det i näringslivet och sedan fastställt denna uttagsprocent. Det är bevisligen så att man inte behöver höja avgiften för att klara pensioneringen. Avkastningen av fonden kommer att under hela den tid som vi nu diskuterar, alltså under en femårsperiod, att räcka till pensioneringskostnaderna, och det innebär att avgiften ograverat kommer att läggas till kapitalet. Då säger herr Axel Strand att det kan komma propåer om förändringar av systemet och att det då kan behövas pengar. Det är alldeles riktigt. Men även med en ganska låg beräkningsgrund kommer fonden ändå att öka, som riksförsäkringsverket konstaterar i det alternativ, vilket departementschefen fastnat för. År 2000 är fonden uppe i 250 miljarder kronor enligt denna beräkningsgrund. Reservanterna och högermotionärerna tror att det blir större förräntning. Man har räknat med 4 procent av fondkapitalet, men eftersom räntan under åren 1966 och 1967 i medeltal legat på över 6 procent, tror vi att det blir minst en 6-procentig förräntning. Då har vi år 2000 ett kapital i fonden på 308 miljarder kronor, dvs. 58 miljarder mer än beräknat enligt det alternativ som departementschefen föreslår. Det finns alltså utrymme för reformer herr Axel Strand, även om man bibehåller ett oförändrat utgiftsuttag. Jag tycker nog också att det från löntagarnas sida finns angelägna anspråk som man skulle kunna tillgodose genom att ge ett större utrymme åt dessa krav på arbetsmarknaden. Det är onödigt att lägga alla dessa penningmedel i denna stora fond, varifrån man sedan från politiska utgångspunkter kan dirigera kapitalströmmarna dit man vill. Jag tror att det är riktigt att man i nu rådande känsliga konjunkturläge och när man vet att det finns stora låglönegrupper med svårigheter som behöver lindras bibehåller ett oförändrat avgiftsuttag. Det blir ändå den stora fondering som jag här har redovisat. Det kan inte vara rimligt att i detta läge — med som jag säger stora svårigheter — utan någon motivering, utan att det på något sätt är befogat, göra fonderingen större än vad den blir med nuvarande' avgiftsuttag. Ingen har kunnat bevisa att en sådan åtgärd är befogad. Med detta, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Av vad som här anförts framgår att det inte så mycket är kostnadsbelastningen på arbetsgivarna som man är oroad av, utan att det är den stora fondbildningen som man räknar med skall bli den onda anden i det ekonomiska livet i fortsättningen. Men dessa risker uttalades redan när pensionssystemet instiftades. Man var på borgerligt håll allvarligt oroad över att denna fondbildning skulle kunna bli besvärande både ur konkurrenssynpunkt och ur andra synpunkter. Men vi har inte nått dit ännu. Jag tror inte att det föreligger några risker, om vi fortsätter enligt det förslag som framlagts i propositionen fram till 1974. Det finns visserligen en efter våra förhållanden sett i dag ganska avsevärd fondbildning, 66 miljarder kronor, enligt regeringsalternativet och möjligen ett par miljarder kronor mindre enligt det lägre alternativet. Det är ju känt för alla att pensionsutbetalningarna hittills varit små, beroende på att systemet inte är effektivt ur förmånssynpunkt. Det kommer att dröja ända till år 1980, innan några får full ålderspension från ATP, och det kommer alldeles säkert ända fram till år 2000 att finnas åtskilliga som lyfter pensioner: efter en lägre tjänstetid än 20 år. Belastningen kommer följaktligen undan för undan att stiga. Jag vill gärna till herr Ferdinand Nilsson säga att det är klart att allmänna pensionsfondens värde naggas i kanten av den pågående inflationen, men jag tycker att vi bör kunna ta detta med jämnmod, eftersom pengarna i fonden är placerade i bostäder och i näringslivet — staten har också lånat en del av dem. Om pensionsfonden fått vidkännas en viss värdeminskning, har förmodligen de som fått låna pengarna haft en motsvarande värdeökning. Eftersom det ju ligger i hela systemet, att pensionsfonderna skulle kunna tjäna såsom en kapitalförsörjning både för näringslivet och för andra grenar, tycker jag att man i detta avseende med hänsyn till fondens karaktär kan ta denna värdeminskning med jämnmod. Jag tycker inte att detta är något särskilt att oroa sig för.